Herr talman! I en statlig offentlig utredning redan 1967 sägs att utlänning är likställd med svensk medborgare i fråga om rätt till undervisning och utbildning. Man säger vidare i samma utredning: ”På utbildningens område har utvecklingen gått mot likställighet mellan utlänningar och svenska medborgare. Utlänning, som är bosatt här, har numera samma rätt och skyldighet som svensk medborgare att delta i undervisningen i grundskolan, och han äger i mån av tillgång på plats få undervisning vid gymnasium, yrkesskola eller fackskola. Utlänning är vidare i princip jämställd med svensk medborgare i fråga om rätt I princip är naturligtvis detta riktigt, men om det i verkligheten fungerade på det sättet på utbildningsområdet när det gäller invandrarbarnen, hade inte den motion som nu behandlas, nr 1310, behövt väckas 1973. Det är inte tillräckligt att utbildningsinstitutionerna är tillgängliga för invandrarbarnen, om man inte löser de anpassningsproblem som de möter i ett kanske helt annorlunda fungerande samhälle än det som de kommer ifrån. Motionen gäller de konsulenttjänster som skolöverstyrelsen begärt för planering och samordning av utbildning av invandrarbarn. Det visar sig att anpassningssvårigheter finns även hos de invandrarbarn som talar flytande svenska. Genom de olika värderingar som finns i olika frågor skapas konflikter också i barnens relation till familjen. Modersmålsundervisningen är inte vad den borde vara. Många invandrarbarn visar sig vara analfabeter vid besök eller när de av olika anledningar återvänder till hemlandet. Bristerna i modersmålsundervisningen innebär också att kommunikationerna mellan familjemedlem marna försvåras, då de vuxna, som ofta har kontaktsvårigheter, inte lika lätt som barnen lär sig ett främmande språk. De konsulenttjänster som det här är fråga om skulle bl.a. ha till uppgift att ge service till kommunerna i frågor rörande rekrytering av lärare till invandrarundervisning, anskaffning av läromedel etc., vilket skulle leda till en förbättrad undervisning och en minskning av de familjekonflikter som jag förut berört. Invandrare finns i de flesta län, men de är mera koncentrerade till vissa orter, där de i vissa fall utgör ända upp till 20 procent av invånarantalet. Även i kommuner med ett stort antal invandrare i förhållande till invånarantalet saknas i dag kvalificerad personal för erforderliga uppgifter. Eftersom exempelvis kuratorer är en helt kommunal angelägenhet som betalas av kommunala medel är kommunerna i dag inte benägna att tillsätta tillräckligt många sådana tjänster. I många kommuner saknas för övrigt dessa kuratorer helt, även om det där finns många invandrare. Bristen på tjänster innebär att andra kommunala organ belastas med problem som de inte har kvalifikationer att klara, vilket får negativa konsekvenser för barnen. Det innebär också att andra uppgifter, som de är satta att sköta, får läggas åt sidan. I statsverkspropositionen avfärdas skolöverstyrelsens krav om konsulenter på länsnivå för invandrarundervisning på mindre än två rader utan kommentarer. I utskottets betänkande behandlas motionen 1310 på ett nästan lika enkelt sätt. Där framhålls att man med hänsyn till kostnaderna inte är beredd att tillstyrka förslaget om särskilda regionala konsulenter för invandrarundervisning i skolväsendet. Detta trots att den utredning, Invandringen, som jag förut hänvisat till, redan 1967 konstaterade att utbildningen av invandrare ställer särskilda krav på det svenska undervisningsväsendet och att invandringen kan leda till behov av specialutbildade lärare och särskilda organisatoriska arrangemang vid sidan av det allmänna mönstret. Herr talman! Behovet i dag är naturligtvis inte mindre än 1967. Med hänvisning till detta och till vad jag i övrigt framfört yrkar jag bifall till de vid utbildningsutskottet betänkande nr 4 fogade reservationerna 2 och 3 b av herr Berndtson i Linköping.

Herr talman! Under punkten 1 i detta utbildningsutskottets betänkande behandlas motionen nr 711.

Kristofferskolan har väckt riksdagens intresse vid flera tillfällen. Det första statsbidraget beviljades 1960 efter en fyrpartimotion i riksdagen. Skolans lokalfråga har ägnats särskild uppmärksamhet, och då skolan fick egna nya lokaler var det till inte ringa del beroende på ett initiativ i riksdagen. Om man ser vilka som varit tillskyndare till dessa förslag i riksdagen, så återfinner man flera kända skolpolitiker. Utan att jag vill göra någon mannamån vågar jag mig på att nämna Gunnel Olsson, Gunnar Helén, Stellan Arvidson och Larsson i Hedenäset. Jag nämner det här, eftersom jag anser att det visar att denna skola spelat en betydelsefull roll inom vår allmänna skolreformatoriska verksamhet. Kristofferskolan har tidigt experimenterat med sammanhållet skolarbete för alla begåvningstyper hela skolan igenom. Man har lagt stor vikt vid att utveckla varje elev i enlighet med dennes förutsättningar. Skolan saknar betyg i vanlig mening, och det finns i skolan, skulle jag också vilja säga, ett ovanligt föräldraengagemang som har dokumenterats i olika sammanhang. Denna skola var från början tänkt att i sin helhet vara 12-årig, men då man projekterade skolbygget och beräknade organisationen utgick man ifrån att det skulle vara dubbla klasser upp till klass 9 men för klasserna 10, 11 och 12 endast en avdelning. Det stämde med den efterfrågan som då förelåg hos eleverna och deras föräldrar. Vi vet sedan hur anslutningen till den gymnasiala skolan har ökat under hela 1960-talet, och så har fallet också varit bland eleverna vid Kristofferskolan. Organisationen som gjordes upp för mer än 10 år sedan håller följaktligen inte i dag. De allra flesta eleverna önskar fortsätta efter avslutad nionde klass, precis som eleverna i vår vanliga skola.

Det befanns att man inte kunde öka avgifterna. Föräldrarnas solidaritet är stor, men deras ekonomi, som verkligen är ganska skiftande, tålde inte större avgifter. Man känner vid den här skolan och i det system som där tillämpas ingen metod att välja ut elever som skall få fortsätta och så att säga slå ut andra elever. Man hade alltså kvar alternativet att begära mera statsbidrag Samtidigt inträffade den komplikationen att Stockholms skolorganisation totalt sett hade råkat bli för stor i förhållande till elevunderlaget. Det här är naturligtvis viktigt, då det gäller att bedöma skoldirektionens i Stockholm och länsskolnämndens avstyrkande av ansökan från Kristofferskolan. Men en enda klass kan knappast ha någon avgörande betydelse för Stockholms skolorganisation. Man beräknar att för detta års hösttermin ha intagning vid enbart de treoch fyraåriga teoretiska gymnasielinjerna till 181 klasser och vid de tvååriga teoretiska gymnasielinjerna till ett hundratal klasser. Det skall ses i förhållande till en ökning av här aktuell skolas organisation med en enda klass. Man kan också konstatera att det vid Kristofferskolan finns lokaler som kan användas för denna ökade organisation. Det kan inte heller vara en principfråga för Stockholms skoldirektion eller någon annan för eller emot Kristofferskolan. Ingen har ifrågasatt att den skall finnas — det är bara fråga om att göra dess organisation fullständig och ändamålsenlig. Situationen är besvärlig; man kan inte utan vidare rekommendera dessa elever att söka sig ut i den vanliga gymnasieskolan. De vill ha sin skolgång avslutad t.o.m. klass 12 i Kristofferskolan — den organisationen är ett organiskt helt. Och som sagt: skolan känner inget system att välja och vraka bland sina elever inför det tionde året. Jag vill emellertid gärna framhålla att vi står inför utsikten att få en ordning inom skolväsendet, som ger större utrymme för lokala initiativ och förhoppningsvis både frihet och lust ute i kommunerna att experimentera med olika pedagogiska anordningar. Då kan experiment sådana som Kristofferskolan bli många. Men i dagsläget tror jag vi skall konstatera att dess verksamhet ger nyttig erfarenhet och att den i nuläget är värd att stödja. Det finns en ambition hos ledningen vid skolan att fullfölja verksamheten så att den blir tillfredsställande för eleverna och inte ger dem problem, då de vill fullfölja sin skolgång efter nionde året. Det tycker vi är naturligt för den stora delen av ungdomar, och då borde det också vara naturligt för den här gruppen elever. Jag kan i och för sig förstå utbildningsutskottets respekt för kommunen. Samma respekt synes länsskolnämnden och skolöverstyrelsen ha haft. Men jag vill hoppas att Stockholms skoldirektion gör en omvärdering i denna fråga med hänsyn till alla de omständigheter som jag här kort försökt beskriva, så att man inför ytterligare en avdelning i var och en av årsklasserna 10, 11 och 12. Det kan, som jag också försökt visa, knappast ha någon som helst inverkan på Stockholms gymnasieorganisation totalt sett. Det sägs i utskottsbetänkandet att Stockholm kan erbjuda goda valmöjligheter för dessa elever. Ja, det är i och för sig riktigt, men vi måste komma ihåg att Kristofferskolan ser annorlunda ut än vad den vanliga grundskolan gör i förhållande till den gymnasiala skolan. Det är inte så helt enkelt för dessa elever att efter nionde klassen gå över till en annan gymnasieskola. Herr talman, jag vill inte hävda att riksdagens tidigare ståndpunktstagande till Kristofferskolan tvingar riksdagen att vara positiv till varje framställning från denna skola. Men jag vill fastslå att det fortfarande rent allmänt är viktigt att ett pedagogiskt experiment som Kristofferskolan bedrivs, och då är det angeläget att organisationen hålls intakt. Jag skulle gärna vilja höra något liknande uttalande från utbildningsutskottet. Det vore i så fall i linje med vad tidigare skolutskott har ansett.

Herr tälman! I motionen 1291 hemställs om en översyn av de allmänna behörighetskraven i skolstadgans 14 kap. 8 §. Motionen har kommit till som en reaktion mot en ofta förekommande fördomsfull behandling och diskriminering av människor som kallas handikappade. Personer med handikapp har i stort sett utestängts från läraryrket. I några även här i riksdagen uppmärksammade fall har handikappade tvingats avbryta redan påbörjad utbildning. Utbildningsutskottet avstyrker motionen med hänvisning till att de ifrågavarande stadgebestämmelserna ytterst syftar till att bevaka barnens bästa i undervisningssammanhang och till att skolöverstyrelsen för kort tid sedan utfärdat nya tillämpningsanvisningar för bedömningen av hithörande frågor. Detta med barnens bästa motiveras tidigare i texten med att läraren måste kunna praktiskt handleda och hjälpa eleverna och i olika situationer kunna ta ansvar för dem. Utskottet förefaller inte helt fritt från fördomsfullhet i den här frågan, då det kan använda sig av en sådan formulering. Jag föreställer mig att utskottet ser exempelvis blindhet som ett svårt handikapp när det gäller handledning i skolan. Ändå finns det positiva utländska erfarenheter av blinda som lärare. I Sverige finns bara ett fåtal dispensfall. Om alltså blinda lärare kan klara sina uppgifter, varför skulle då inte t.ex. rörelsehindrade kunna göra det? Och vad menas med uttrycket att ”kunna ta ansvar”? Skulle graden av ansvar ha med exempelvis rörelseförmåga att göra? När det gäller barn har en fråga av det här slaget dessutom en annan sida, nämligen den att attityderna till handikappade grundläggs mycket tidigt. Ett barn som möter handikappade i personalen på sin skola inser på ett naturligt sätt att en blind, rullstolsbunden eller på annat sätt handikappad människa inte är någonting märkvärdigt. Det anses ju att eleven skall lära för livet och inte för skolan. Och till livet hör också s.k. handikappade människor. Även i framtiden kommer människor att skadas i arbetslivet och i trafiken, Och även om forskningen gör framsteg på det området, kommer det även i framtiden att födas barn med handikapp. Barn som tidigt får kontakt med sådana, t.ex. i skolan, är alltså på sitt sätt bättre rustade än andra att möta olika sidor i livet. Så detta med de nya tillämpningsanvisningarna. De innebär otvivelaktigt en viss modifiering av tidigare hårt formulerade krav och en viss språklig uppmjukning av dessa. Men i grund och botten är skillnaderna jämfört med tidigare inte så stora. I anvisningarna sägs t.ex. helt riktigt att man skall ta hänsyn till de olika omständigheterna i det enskilda fallet och beakta den sökandes meritering i dess helhet. Blivande lärare med handikapp bör enligt anvisningar lämnas visst stöd i arbetet, och skolmiljön bör arrangeras på ett sådant sätt att lärarverksamheten underlättas. I princip skall sjukdomstillstånd och handikapp beömas endast med hänsynstagande till de vid undersökningstillfället föreliggande symtomen. Så långt är allt gott och väl. Men sedan förtar de mera preciserade anvisningarna det här positiva intrycket. Där sägs nämligen att det vid bedömningen också skall tas hänsyn till tidigare föreliggande sjukdomstillstånd och till befarad försämring av hälsotillståndet. Mer eller mindre välgrundade antaganden om en persons förmåga att fungera i framtiden skall alltså kunna hindra denne från att få en önskad utbildning. Synoch hörselskador anförs som exempel på sjukdomar och handikapp vilkas ”karaktär är sådan att de kan utgöra hinder för eller medföra stora svårigheter vid utövandet av läraryrket”. Och sedan ges det exakta besked om vilken syneller hörselförmåga som krävs av en blivande lärare. Vad blir det då av deklarationerna om ”hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet” och om att ”beakta den sökandes meritering i dess helhet”? När det gäller psykisk sjukdom ger anvisningarna prov på ett verkligt suddigt uttryckssätt, som kan ge underlag — jag betonar kan — för beslut grundade på subjektiva antaganden och värderingar. Där talas det om ”mera utpräglad psykisk särart av sådan natur och grad att den kan utgöra hinder för sökande att tillgodogöra sig utbildningen eller arbeta som lärare”. När man studerar de här anvisningarna och tar del av handikapprörelsens exempel på vad tillämpningen av de ställda hälsokraven kan leda till reser sig en hel rad frågor. Jag skulle t.ex. vilja veta om man av erfarenhet kan säga att exempelvis en synskadad inte kan fungera som lärare. Finns det undersökningar som visar att det krävs en viss funktionsförmåga av en lärare, eller är de här kraven bara grundade på antaganden om hur människor med handikapp skulle fungera i en undervisningssituation? Då det gäller inträde vid t.ex. socialhögskola eller universitet ställs inte några hälsokrav av det här slaget. Där kan man komma in på grundval av sina studiemeriter, och om det sedan skulle visa sig att man inte klarar studierna så får man avbryta dem — det må sedan bero på bristande studieintresse, familjeförhållanden, ekonomisk situation, sjukdom, handikapp eller någonting annat. Nog borde de handikappade ges samma rätt att försöka också på lärarbanan och även ta samma risk som andra av ett misslyckande. Naturligtvis behövs det åtgärder när det gäller studierådgivning och yrkesvägledning. Många felaktiga studieval skulle kunna undvikas, om rådgivningen fungerade riktigt bra. Men det gäller ju inte bara handikappade utan vilka elever som helst. När konkreta fall, som t.ex. det som C.-H. Hermansson tog upp i en interpellation 1971, har belysts så har kritiken i allmänhet riktats emot gällande anvisningar för bedömning av hälsotillståndet hos utbildningsoch anställningssökande. Eftersom dessa anvisningar, även de nu gällande, bygger på skolstadgan har vi funnit det nödvändigt med en översyn av denna. Vi har i vår motion betonat, att om det vid en sådan översyn skulle visa sig att det finns sakliga skäl för att bibehålla någon form av hälsokrav, bör dessa utformas så att personer som för övrigt är lämpliga för läraryrket inte utestängs bara därför att de har något handikapp. Behovet av en översyn anser vi alltjämt finnas. Jag yrkar därför bifall, herr talman, till reservationen 4 av herr Berndtson i Linköping.

Herr talman! Det har gjorts en rad seriösa och kloka inlägg i den här debatten. Bland dem smög sig in någon form av kåseri av ledamoten herr Stålhammar, som fann anledning att rikta en kritik emot den nuvarande skolan, så grov att jag knappast har hört någon av kammarens ledamöter yttra sig så tidigare. Det är rätt intressant att studera det här utskottsbetänkandet. Herr Stålhammar, som är suppleant i utbildningsutskottet, har nämligen fått sitta för sitt parti i det här ärendet, och han har på alla punkter anslutit sig till den utbildningspolitik som utbildningsutskottet nu föreslår att medel skall beviljas till — med ett enda undantag; det gäller 240 000 kronor till förstärkt invandrarundervisning. Om han menar allvar med sitt anförande, skulle herr Stålhammar på en lång rad olika punkter ha haft något yrkande utöver dem som utbildningsutskottet har. Det hade herr Stålhammar inte, och jag frågar vad det egentligen var för avsikt med anförandet. Själv säger han i detsamma att han finner det angeläget att man medverkar till att de som arbetar i skolan trivs i denna. Jag undrar om det inlägg herr Stålhammar, som själv är skolledare och har tjänstgjort på skolöverstyrelsen, nu gjorde i kammaren ett uns kan medverka till att öka de anställdas och elevernas trivsel i skolan. Jag finner, herr talman, inte anledning att bemöta herr Stålhammar längre än så. Till detta kan jag väl bara säga att vi naturligtvis aldrig från det socialdemokratiska partiet har bett om herr Stålhammars råd om hur våra trycksaker till väljarna skall se ut. Det klarar vi själva utan något inhopp från herr Stålhammars sida. Vid behandlingen av ett tidigare betänkande i dag tog utskottets vice ordförande till orda och gjorde ett inlägg på en punkt som jag — eftersom jag inte ville förlänga debatten då — skall ta upp i detta sammanhang. Utskottets vice ordförande sade att det här är en snål budget; på en lång rad punkter är den helt otillräcklig. På de flesta av de punkterna har inte heller herr vice ordföranden i utskottet haft något yrkande, så det är inte bara socialdemokraterna som är snåla utan lika mycket folkpartisterna i de flesta av de här sammanhangen. Men det intressanta i herr Wikströms inlägg var att han säger att nu söker socialdemokraterna klara sig undan alla anslagskrav genom att hänvisa till sittande utredningar, och utredningarna blir ett slags slasktrattar i vilka man kastar allting under den tid då utredningarna arbetar. De av kammarens ledamöter som har gått igenom motionsfloden under den allmänna motionstiden, då ungefär 1 600 motioner väcktes, kan inte undgå att märka att det är en ovanligt stor beställning av slasktrattar som folkpartister och andra borgerliga ledamöter har kostat på sig i år. Ni använder den tekniken att när ni inte har pengar, inte kan hitta på hur ni skall lösa ett problem, säger ni: ”Nu skall vi ha en utredning.” Sedan grälar ni på socialdemokraterna om inte vi är med på utredningskravet. Och om förslaget går igenom, om det blir en utredning, som ni ville ha, kommer ni tillbaka och säger: ”Nej, här använder ni nu bara utredningen som ett slags slasktratt, och så döljer ni allting i den.” Jag har litet svårt, herr talman, att förstå logiken i det resonemanget. Men jag är överens med herr Wikström och med alla de andra som har talat om detta, att om vi hade haft mera pengar så skulle vi ha satsat på vissa punkter på utbildningshuvudtiteln mera än vi har kunnat göra nu. Det betänkande som kammaren nu har att ta ställning till rör sig ändå om drygt 4 miljarder — det är mycket stora pengar. Vi är alla medvetna om att i det statsfinansiella läge vi befinner oss i, med en budget som kommer att vara starkt underbalanserad, har vi inte resurser att gå längre. Vi har tidigare i dag upplevt en votering där man från moderata samlingspartiets sida yrkade minskade anslag till utbildningsdepartementet. Moderaterna anser sålunda sig inte ha råd med de utgifter som föreslås, medan den andra sidan av oppositionen kritiserar budgeten för att den är för snål. Vi är medvetna om att på många punkter vore det i och för sig angeläget och värdefullt att öka på anslagen, men det går inte att göra det av ekonomiska skäl. Det gäller, herr talman, inte minst de anslag till invandrarnas stödundervisning som reservationsvis yrkas i betänkandet. Det förekommer ju också överläggningar mellan regeringen och representanter för oppositionen, i vilka man bl.a. diskuterar statsutgifter och där man varit överens om att så långt möjligt, vara sparsam med kommittéanslaget. Nu har det gått ut ett cirkulär till alla kommittéer om att de skall försöka driva verksamheten billigare än tidigare. Det är väl rimligt att en sådan begäran utgår, och den måste väl vara helt i linje med vad skattebetalarna önskar. Jag tycker det är litet överraskande att man i den situationen från folkpartiets sida går upp och kritiserar att utbildningsdepartementet ber sina kommittéer att vara varsammare med pengarna och att försöka minska utgifterna i utredningsväsendet som är dyrbart bl.a. därför att det från oppositionens sida ideligen yrkas på nya utredningar. Jag vill tillägga att de lärarorganisationer som i sina tidningar och i andra sammanhang — vid uppvaktningar inför utskottet t.ex. — säger att anslagen är otillräckliga och ber om mera pengar för skilda uppgifter representerar människor som i andra sammanhang är starkt kritiska mot skattetrycket och kräver att skatterna skall sänkas. Mina damer och herrar! På det stora och dyra utbildningsområdet kommer vi aldrig ifrån sambandet mellan samhällets inkomster och dess utgifter. Vi kan inte ställa krav på ökade samhällsutgifter utan att också ta konsekvenserna på samhällets inkomstsida. Med dessa ord, herr talman, skall jag mycket kortfattat gå in på de reservationer som är fogade till utskottets betänkande och det anförande som fru Lewén-Eliasson har hållit om Kristofferskolan. När det gäller invandrarundervisningen upprepar jag vad jag sade för bara några minuter sedan, att det här är anslag som det i och för sig vore angeläget att kunna bifalla. Men i de prioriteringar och de avvägningar som utskottet haft att göra har vi inte sett några möjligheter att biträda önskemålen. Jag hoppas att vi skall få resurser att göra det senare. Frågan om invandrarbarnens och de äldre invandrarnas anpassning och utbildning — utbildning i svenska språket och över huvud taget på olika områden — är ju utomordentligt betydelsefull. Det råder inga delade meningar mellan utskottets majoritet och reservanterna om vikten av de här anslagen — det är i fråga om resurserna som meningarna är delade.

Motionärernas företrädare fru Lewén-Eliasson sade att hon hoppas på en ökad kommunal rörelsefrihet, och jag tror också att det är angeläget att eftersträva en sådan. Men det har ju utskottet låt mig säga tagit ut litet i förskott den här gången, när vi konstaterar att inte ens kommunen är intresserad av att utvidga verksamheten vid Kristofferskolan. Detta är sålunda skälet till att utskottet yrkar avslag på motionen. Det är ytterligare en reservation som jag har anledning att ta upp, och den gäller en mycket känslig fråga. Från vpk:s sida har man aktualiserat problematiken kring de handikappade lärarna. Vi är alla överens om att så långt det är möjligt skall människor med handikapp kunna fungera även i utbildningsväsendet, och i stor utsträckning antas nu som studerande vid lärarhögskolorna och som lärare ute i skolorna människor med någon form av handikapp. Men det finns vissa gränser, och utskottet är inte berett att säga att de gränserna inte bör finnas kvar. Med hänsyn till barnen och med hänsyn till lärarna själva är det ju angeläget att de som skall fungera i skolsamhället kan anpassa sig väl i det. Jag vet inte, herr talman, om det pedagogiskt är möjligt för en blind människa att vara teckningslärare. Jag vet inte hur barnen skulle uppfatta det om en människa med stora fysiska handikapp skulle vara gymnastiklärare. Jag tror att det finns gränser som man inte kan överskrida. Man måste sålunda i viss utsträckning ha kvar en begränsning av de handikappade människornas möjligheter att utöva läraryrket. Men jag vill betona att man vid den begränsningen skall vara så försiktig och så generös som det över huvud taget är möjligt. De anvisningar som nu kritiseras är inte ens ett år gamla — de kom i somras — och det finns väl anledning att avvakta ytterligare ett tag och se hur resultatet av arbetet efter dessa anvisningar utfaller, innan vi gör nya justeringar och förändringar. Herr talman! Med dessa ord ber jag att på alla punkter få yrka bifall till utbildningsutskottets hemställan.

Herr talman! Först några ord i en metodisk fråga. Den allmänpolitiska debatten minskades ju ner i år, och därför har vi nu en allmänpolitisk skoldebatt i samband med att vi skall bevilja 4 miljarder kronor till grundskolan. Jag blev verkligen betänksam, när herr Alemyr — som ju också är skolledare och dess likes utbildningsutskottets ordförande — kallar mitt anförande för ett kåseri. Underlaget till det som jag anförde var forskningsrapporter, läraruttalanden, ledarstick i fackpressen och faktiska erfarenheter. Om herr Alemyr ifrågasatte huruvida mitt anförande bidrog till att öka trivseln i skolan, så måste jag i alla fall säga att herr Alemyrs anförande definitivt inte gjorde det. Vad jag här sagt är inte något kåseri, utan det är allvarlig, vardaglig, upplevd verklighet i skolan för dem som arbetar där. Låt mig åter slå fast, så att det inte blir något missförstånd, att vi är oroade över den passivitet och låtgåinställning som kännetecknar så mycket av skolpolitiken just nu. Vi tror nämligen på skolreformerna, och vi har ställt oss bakom dem. Men vi vill ha en skola som ger alla elever samma chanser till utveckling, oavsett social miljö och studietradition. Vi vill ha en skola där alla trivs och känner sig hemma och där alla upplever meningsfullheten i skolarbetet. Vi vill att skolan skall motverka de luckor som vissa elever har — genom sociala, fysiska eller intellektuella handikapp — genom att satsa än mera resurser på dessa elever. Jag är ledsen om herr Alemyr tycker att bilden av skolan är mörk i dag. Från folkpartiets sida har vi dock velat peka på vad som skall göras för att få den bra mycket ljusare.

Herr talman! Herr Stålhammar har redan påmint herr Alemyr om att bakgrunden till att vi i dag har gjort litet mer principiellt inriktade inlägg är att vi i remissdebatten avstod från att föra en längre skolpolitisk debatt. Jag tycker själv att det är en fördel att man knyter an principdebatten till de stora anslagsfrågorna. Men det kan man ha olika uppfattningar om. Det är givetvis en avsevärd skillnad mellan regeringens och oppositionens syn på utredningsinstrumentet. För oppositionen är detta att begära en utredning och att få tillfälle att medverka i parlamentariska utredningar en av de få vägar som står till buds för att kunna påverka den politiska utvecklingen innan regeringen lägger sina propositioner. Men om en regering som har alla handlingsinstrument i sin hand begränsar sig till att tillsätta utredningar, då undrar man om initiativoch handlingskraften är tillräcklig. Det var den frågan jag tog upp i mitt anförande. Vi har självfallet ingenting att invända mot att utredningsinstrumentet används. Men om det missbrukas så att det inte i första hand tjänar som underlag för analys och handling utan snarare för att dölja problem och skjuta på besvärliga frågor, det är då man har anledning att kritisera. Och det var det jag gjorde i mitt inlägg. Jag tycker det är bra att man begränsar statsutgifterna, även utgifterna för kommittéväsendet. Men jag tyckte det var säreget att samtidigt som man detta år visar en enorm glädje i utbildningsdepartementet när det gäller att tillsätta utredningar, så tvingas man kasta ut en skrivelse där man säger: Låt nu inte arbetet kosta för mycket, ty det har vi inte råd med. Man kan inte dansa på alla bröllop samtidigt, utan man får lov att bestämma sig. När Olof Palme var utbildningsminister hade han som tema: Politik är att vilja. Och visst kunde det ibland bli nästan för mycket av det. Flera av hans reformer blev hastverk, som inte har hållit riktigt vad de lovat. Jag tänker på PUKAS, på forskarutbildningsreformen och på det nya studiemedelssystemet som nu knakar i fogarna. I och för sig tycker jag det är begripligt att Ingvar Carlsson tar det försiktigare, men stundom kan man väl undra om han inte har gått litet väl långt åt andra hållet. Hans motto tycks främst vara: Politik är att utreda.

Herr talman! Att dra upp extrema exempel — såsom att en blind inte gärna kan undervisa i teckning eller en svårt rörelsehindrad i gymnastik — är sannerligen inte särskilt meningsfullt. En lärare som har svårigheter med tonuppfattningen och inte sjunger särskilt njutbart undervisar naturligtvis inte heller i musik eller sång, men den läraren får därmed inte stämpeln ”handikappad”. Det kanske för övrigt kan vara på sin plats att betona att handikapp inte är någon egenskap hos individen utan snarare en relation mellan individen och de villkor för handlingsfrihet som samhället ställer upp. Vad beträffar att vara så generös som möjligt vid tillämpningen av föreskrifterna är jag naturligtvis överens med utbildningsutskottets ordförande. Men redan den omständigheten att undervisningsministern av och till måste ingripa då tillämpningen av reglerna i enskilda fall varit alltför restriktiv talar enligt min uppfattning för att vi måste få en översyn av stadgan. När de centrala tillsynsmyndigheterna är alltför restriktiva, måste ingripanden göras på politisk väg. För övrigt är det anmärkningsvärt att man i denna fråga inte lyssnat mera på handikapprörelsen själv. Numera sker ett ganska omfattande samarbete på detta område och med denna rörelse, inte minst i statens handikappråd.

Herr talman! Får jag till fru Marklund säga att när en handikappad söker tjänst sker en prövning i varje individuellt fall. Man är generös vid bedömningen, och de handikappades organisationer är också inkopplade. Det har visat sig att vid de beslut som har fattats stor samstämmighet har rått mellan myndigheterna och handikapporganisationerna. Mina exempel på handikapp som skulle omöjliggöra lärartjänst valde jag för att visa kammarens ledamöter att detta är en besvärlig problematik, där det inte är möjligt att undvika vissa gränser för hur långt man kan komma. Jag delar herr Wikströms uppfattning att det naturligtvis inte är fel att vi breddar debatten och får en skoldebatt då och då. Det rör sig här om så väsentliga ting att det är självklart att en debatt kan vara motiverad. Men min kritik mot herr Stålhammar utgick från att herr Stålhammar efter att ha riktat ett våldsamt angrepp mot det svenska skolväsendet inte kunde ge något exempel på vad man i stället borde göra. Han säger sig vilja skapa trivsel i skolan men använder hela sin taletid till att beskriva hur eländigt det egentligen är. Visst är det mycket som inte är färdigt i skolan; det har många gånger framhållits från ansvarigt socialdemokratiskt håll. Det finns mycket att göra fortfarande, och vi skall naturligtvis justera, förändra och förbättra i takt med vunna erfarenheter. Det sker också ideligen. Skolmyndigheterna och alla de som arbetar lokalt med skolan är entusiastiskt och kraftigt engagerade för att göra de förändringar som erfarenheten visar att man kan göra. Vi har sagt att när SIA under loppet av sitt arbete framlägger förslag som kan tas upp till behandling skall de bedömas positivt. Det finns många olösta problem, men vi löser dem inte genom att framföra en ohämmad kritik utan konkreta uppslag. Det är i det avseendet jag har kritiserat herr Stålhammars inlägg. Han karakteriserar sin och folkpartiets inställning genom att säga att man vill ha en skola där alla känner sig hemma. Är det någon som inte vill ha en sådan skola? Har herr Stålhammar träffat på någon som vill ha en skola där folk inte trivs? Det är ju ett fullständigt meningslöst yttrande om man inte har någonting att föreslå för att öka trivseln. Jag har från många besök uti skolorna ett starkt intryck av att de som arbetar där i regel är oerhört ambitiösa och med entusiasm och största skicklighet går till sitt värv. De gör det i en ärlig avsikt att söka göra skolan så bra som möjligt, och de är värda ett erkännande, Det hjälper inte dem att vi går ut och säger att allting är dåligt. Det är bättre om vi säger att skolan egentligen är ganska bra men att det finns ting i skolan som vi ännu inte är färdiga med och att det är en gemensam uppgift för oss alla att successivt — i takt med ökade kunskaper och ökade resurser — söka förbättra där det brister.

Herr talman! Jag sade i mitt anförande att vissa skolpolitiker har en känslighet när man kritiserar skolan som skulle hedra prinsessan på ärten. Vi har nu av utbildningsutskottets ordförande fått en utomordentlig illustration till sanningshalten i detta påstående. Han säger att jag riktat ett våldsamt totalt angrepp mot hela det svenska skolväsendet. Herr Alemyr hörde på mycket dåligt. Det var på fyra konkreta punkter jag framförde kritik. Den första gällde den bristande standarden när det gäller läsoch skrivfärdigheten, något som är belagt genom forskning. Den andra var den vantrivsel som har blivit följden av att de praktiska momenten och de praktiska ämnena i skolan har skurits ner — jag rekommenderar herr Alemyr att läsa den nya Uppsalaundersökningen på detta område. Den tredje punkten gällde det som blivit följden av att vi tagit bort yrkesvalslärarna, något som gör att ca 20 000 elever varje år — elever med de sämsta förutsättningarna — slutar skolan utan att någon egentligen tar hand om dem och ger dem möjligheter till studier eller hjälper dem till ett arbete som ger dem möjlighet till vidare utbildning. Den fjärde punkt där jag framförde kritik gällde den otillräckliga föräldrakontakten. När herr Alemyr sedan beskyller mig för att inte ha egna förslag vill jag bara påminna om de motioner med förslag i dessa avseenden som herr Alemyr med glatt hjärta varit med om att avstyrka. Från folkpartiets sida kritiserar vi inte målen för skolan — vi ställer oss helt bakom dessa — men vi kritiserar den oförmåga som kännetecknat utbildningsdepartementet när det gällt att skapa förutsättningar för att förverkliga dessa mål.
Herr talman! Att det, som utskottets ordförande säger, kan finnas besvärliga avvägningar har vi inte förnekat. Därför framhåller vi också i motionen att om den översyn som vi vill ha finner att det föreligger sakliga skäl för att bibehålla någon form av hälsokrav, så bör det utformas regler härför. Men den nuvarande stadgan är enligt min och handikapprörelsens uppfattning alltför hårt formulerad, och det är därför vi yrkar på en översyn av stadgan.
Herr talman! Jag skall inte nämnvärt ytterligare förlänga debatten — det blir alltså ett mycket kort inlägg den här gången. Herr Stålhammar sade att vi har svikit eleverna; de känner vantrivsel i skolan, och vi skickar ut dem utan förmåga att läsa och skriva. Är det en riktig beskrivning av den ungdom som i dag lämnar våra skolor? Jämför, mina damer och herrar, med den egna skoltiden och vad vår generation kunde när vi lämnade skolan och se vilken fantastisk skillnad det är mellan vad vi kunde och det dagens svenska ungdom kan! Det herr Stålhammar säger om skolans arbetsresultat är icke en riktig beskrivning.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

Herr talman! Den statliga företagsgruppen redovisar en omsättning på 22,9 miljarder kronor under 1971. Antalet anställda för samma år var 215 200 eller 6 procent av det totala antalet förvärvsarbetande i landet. Näringsutskottets betänkande nr 9 behandlar således frågor som berör en viktig del av det svenska näringslivet. Självklart har vi i folkpartiets näringspolitiska motion till årets riksdag bland flera frågor också tagit upp den statliga företagssektorn till belysning. Det är särskilt frågorna om den statliga företagsamhetens mål, omfattning och inriktning som diskuteras i vår motion. När riksdagen 1969 beslutade om att inrätta ett statligt förvaltningsbolag, angavs också ett överordnat mål för detta bolag. Enligt detta skall förvaltningsbolaget ”under krav på lönsamhet uppnå största möjliga expansion”. För undvikande av missförstånd skall tilläggas att beslutet ingalunda fattades i enighet. Alla tre icke-socialistiska partierna gjorde i en gemensam reservation invändningar mot den citerade målformuleringen. Man skall kanske erina sig hur det regerande socialdemokratiska partiet fört den näringspolitiska debatten under senare hälften av 1960-talet för att få in det av riksdagen fastställda målet i sitt rätta sammanhang.

Nu gick det som bekant inte så bra. Jag skall ingalunda föredra någon mässa därom i dagens debatt; misstagen inom de statliga företagen har varit uppe till kritisk granskning vid flera tillfällen här i riksdagen och det finns inga skäl att upprepa detta. Betydligt intressantare finner jag det vara att ta upp dagsläget inom Statsföretag AB och den politik regeringen avser att föra gentemot denna företagssektor. Vi är i folkpartiet överens med regeringen om att den statliga företagsamheten behövs som ett bland andra instrument i en aktiv näringspolitik. I motionen liksom i vårt nya partiprogram finns angivet i vilka lägen vi finner det vara motiverat att staten aktiverar sig inom företagsamheten. För att klargöra vår inställning i dessa frågor ber jag att få citera det aktuella avsnittet i partiprogrammet: ”Statligt företagande skall ses som ett näringspolitiskt instrument i syfte att uppnå mål som inte kan förverkligas på annat sätt. En allmän expansion av den statliga företagssektorn utgör inget värde i sig. Statsföretag som arbetar inom samma branscher som privata företag måste konkurrera på lika villkor. Omfånget och inriktningen av statens företagsamhet skall göras till föremål för återkommande prövning. Statliga företag bör i första hand komma i fråga när förutsättningar för konkurrens ej föreligger. Det gäller främst de naturliga monopolen — post, telefon och järnvägar. Statlig etablering kan även stärka konkurrensen inom branscher där denna på ett för konsumenterna olyckligt sätt blivit starkt försvagad. Att staten eller kommuner köper mycket av en viss produkt är inte ett tillräckligt motiv för att staten själv skall framställa denna produkt. Statliga engagemang i sådana sammanhang kan motverka effektiv konkurrens och leda till att resurserna utnyttjas sämre. Statligt engagemang kan vara motiverat när det gäller tekniska och industriella satsningar som är mycket krävande på grund av sin storlek, sina risker eller sin långsiktighet. I första hand bör dock kapitalmarknaden organiseras så att även sådana projekt kan drivas i enskild regi. Staten bör kunna medverka i konsortier som avser sådana mycket stora projekt. Statlig etablering i syfte att lösa sysselsättningsproblem inom olika regioner bör ske om enskilda etableringar inte kommer till stånd och under förutsättning att verkliga chanser till expansion inom branschen föreligger. Startar staten starkt subventionerade företag inom en bransch utan något expansionsutrymme medför det svåra sysselsättningsproblem i redan befintliga företag. Finns det expansionsutrymme bör en krissituation i första hand mötas med lokaliseringspolitiskt stöd. Riksdagens insyn i de statliga företagen måste förbättras. Riksdagen skall ha fyllig information. Varje riksdagsman bör ha rätt att besöka alla statliga företags bolagsstämmor och där ställa frågor om verksamheten.” Var står då socialdemokraterna? Ja, den frågan överlåter jag gärna till herr Svanberg att besvara. Men låt mig ändå konstatera, att vid en genomläsning av den näringspolitiska rapport som förelades förra årets partikongress finner man mycket litet av de tidigare kamptonerna för en stark expansion av den statliga företagssektorn. I stället finns det åtskilliga inkörsportar till en kraftig förstärkning av statlig styrning och kontroll av den fria sektorn av vårt näringsliv. Jag behöver bara nämna sådana uppslag som aktivering av AP-fonden för aktieinköp, branschfonder, investeringsberedning, forskningsavgifter m.m. för att få belägg för mitt påstående. Det här är naturligtvis en möjlighet att uppnå ett mer socialistiskt samhälle. Själva ägandet av företag är i och för sig inte nödvändigt för att staten skall ha ett dominerande inflytande över näringslivet. Den här vägen är betydligt mer maskerad och därmed kanske mer taktiskt riktig för dem som strävar efter ökad socialism. Nu har visserligen SSU i ett nyligen avgivet ekonomiskt program pläderat för den mer traditionella socialdemokratiska hållningen i fråga om den offentliga sektorn. Man vill få till stånd en snabb tillväxt — säkert mera ambitiösa mål än vad som angavs i den socialdemokratiska programskriften från 1968. Men kvar står frågan om inte regeringspartiet har gjort något av en frontförändring i sitt nya program. Kan vi få svar på den frågan här i dag så är det bra. Herr Svanberg har ju själv varit ordförande i den arbetsgrupp som lade fram programskriften för partikongressen, så det bör ligga väl till för honom att ge besked i frågan. Reservanterna i utskottet är i varje fall överens om att tiden nu är inne för att utreda den statliga företagsamhetens mål, omfattning och inriktning. Det är, herr talman, yrkandet i reservationen 1. Till den liksom till reservationen 2 yrkar jag bifall.

Herr talman! Vad kommunalskattelagens 43 § 3 mom. handlar om, hade till för något år sedan bara ett begränsat antal ekonomidirektörer, bolagsjurister och taxeringsgubbar anledning att sätta sig in i. Men de båda sista åren har vi fått riksdagsdebatter om systemet med öppet koncernbidrag, det som den nämnda paragrafen handlar om. Debatterna har utgått från Statsföretag AB:s möjligheter att nå fördelar genom att använda systemet. Mätt med statsfinansiella mått började man inom Statsföretag i förhållandevis blygsam skala. För 1970 flyttades ungefär 40 miljoner kronor runt inom Statsföretagsgruppen. Men för 1971 blev beloppet betydligt större. Då fick LKAB lämna ifrån sig 100 miljoner och Tobaksbolaget 50 miljoner till behövande familjemedlemmar inom gruppen. Det var alltså fråga om en bortåt 300-procentig ökning av koncernbidragen. 150 miljoner kronor är onekligen ett belopp som har respekt med sig också — för att använda uttrycket på nytt — mätt med statsfinansiella mått. Att man inom Statsföretag använt koncernbidrag i stigande utsträckning gör det ännu angelägnare att föra den debatt som dragits i gång från moderat håll. Den tar upp två frågor: dels frågan om det är rimligt att — när det rör sig om så väsentliga belopp — riksdagen i stort sett saknar möjlighet att diskutera medelsdispositionen annat än i efterhand, dels frågan huruvida det är riktigt att statsbudgetens inkomstsida skall behöva notera bortfall av avsevärda summor. Dessa båda frågor har i år upprepats i en motion av herr Strindberg m.fl. Personligen finner jag frågorna mycket väl motiverade. Vad beträffar den minskade insynen och de minskade möjligheterna för riksdagen att ha inflytande på verksamheten i de företag som ingår i Statsföretagsgruppen, kan jag hänvisa till den debatt som tidigare i dag förts om kommunala bolag och stiftelser. Problematiken är nämligen densamma. Vad beträffar de finansiella konsekvenserna för statens inkomster — och alltså i sista hand för skattebetalarna — anser jag att det är bättre att föra den diskussionen om några månaders tid när det föreligger uppgifter om hur Statsföretag i år tänker agera beträffande koncernbidrag för 1972 års verksamhet. Om koncernbidragsgivningen minskar kan man kanske säga att den varit betingad av de första årens startsvårigheter inom gruppen — att sådana funnits och finns, det vet vi alla. Hålles däremot omflyttningen av vinstmedel uppe på samma höga nivå eller rent av tillåtes öka — ja, då är verkligen en grundlig debatt på sin plats. Vi är i vårt parti helt på det klara med att det lagrum jag nämnde i början och den speciallagstiftning med sikte på ASEA-Atom, som antogs i fjol, medger för Statsföretag att använda koncernbidrag. Vi är också på det klara med att man redan i propositionen 1969, som herr Wirtén nyss nämnde och som föreslog bildandet av Statsföretag AB, räknade med möjligheten av att arbeta med koncernbidrag. Men jag återkommer till att den omfattning, i vilken man använder systemet, måste påverka riksdagens reaktion. I rimlig skala och i tiden begränsat kan systemet praktiseras utan alltför allvarliga betänkligheter. 150 miljoner och en 300-procentig ökningstakt från ett år till ett annat — det är däremot kanske väl friskt. Liksom jag nyss i fråga om det principiella jämförde med de kommunala bolagens och stiftelsernas avskilda beslutsram, så kan jag jämföra den långtgående koncernbidragsgivningen med fysiska personers långtgående bruk av periodiska understöd — något som har uppmärksammats på senare tid. Överflyttningen av inkomster mellan släktingar och vänner tycks i det fallet ha nått en stor omfattning och medfört ett betydande skattebortfall. Detta har, som vi vet, nu fått statsmakterna att planera begränsande och åtstramande åtgärder.

Herr talman! Jag har redan sagt, att det kan vara riktigt att återkomma till dessa frågor — både till riksdagens direkta inflytande på kapitaltillgången inom Statsföretagsgruppen och till de bortfallna statsinkomsterna — när besked har lämnats om de belopp som i år kan komma att förskjutas inom ramen av Statsföretag AB. Jag har därför inte genom en reservation velat pressa till ett avgörande i dag utan räknar, som jag skriver i ett särskilt yttrande, med en debatt på säkrare grund i anslutning till tilläggspropositionen.

Herr talman! I en debatt om den statliga företagsamheten måste några missförstånd om denna verksamhet klaras upp. De borgerliga partierna försöker svärta ner de statliga företagen och statlig företagsamhet med baktanken att framställa det av kapitalisterna — de s.k. fria företagarna — ägda näringslivet som det ideala och statliga företag som ofelbart ledande till byråkrati och vanskötsel. De borgerliga försöker framställa den statliga företagssektorn som om den hade med socialism att göra och använder dess misslyckanden för att baktala socialismen. Herr Wirtén sade härifrån talarstolen att användningen av exempelvis AP-fonderna är en metod för att nå mera socialism. Det är den verkligen inte. Socialdemokratin är i fråga om de statliga företagen i viss mening delad. Inte så att åsiktsskillnaderna mellan olika socialdemokrater är stora, när det gäller en allmänt positiv syn på statliga företag. En sådan syn har de flesta inom detta parti. Meningarna går däremot isär när det gäller motiven. Många här, som helt tappat bort socialdemokratins en gång uttalade socialistiska mål, ser de statliga företagen som en fråga om vad som är praktiskt eller ”pragmatiskt”. Andra däremot ser dem som en utveckling mot en vidgning av ”samhällets” inflytande, som steg mot vad de kallar demokratisk socialism. Vi kommunister är starkt kritiska mot det sätt på vilket den statliga företagsamheten bedrivs. Det gäller såväl organisationen som politiken mot de anställda och samarbetet med det privata storkapitalet. Statens företagsamhet i Sverige, såsom den nu bedrives, har ingenting med socialism att göra. Den är inte inordnad i en strategi för att bryta storfinansens makt och kapitalismens blint verkande ekonomiska lagar. Tvärtom har ett flertal av de företag som nu bedrivs i statlig regi tagits över för att hindra ruin för en bygd och för att släta över kapitalismens mest brutala verkningar. Detta är av sociala och andra skäl nödvändigt men blir ju en black om foten för de statliga företagen. Statsföretag får på det sättet ofta agera städgumma för av kapitalisterna misskötta företag. En del av de andra statsföretagen verkar som serviceföretag åt storfinansens näringsliv; de utvecklar produkter och svarar för forskning. En tredje grupp, som blir allt större, är de halvstatliga företag som alltså staten äger tillsammans med storföretagarna. Detta samägande existerar framför allt i moderna näringsgrenar, där initialinvesteringarna är stora och det s.k. risktagandet särskilt stort. Där går staten in som direkt understödjare av kapitalet. De statliga företagen utnyttjas inte ens som konkurrenter till privatkapitaliserna utan som understödjare av dem och som dämpare av kapitalismens motsättningar för att stärka detta system. Detta märks även på förhållandena inom de statliga företagen. Där råder precis samma auktoritära system som inom de privatkapitalistiska företagen. Arbetarna vid LKAB strejkade inte därför att förhållandena vid detta företag var alltför socialistiska utan därför att LKAB leddes på ett sätt som kan betecknas som särskilt extremt kapitalistiskt. Effektivitet och företagsekonomisk vinst var allt — arbetarnas välfärd kom i andra eller tredje hand. Den socialdemokratiska regeringen har inte förmått att utnyttja möjligheten att förvandla de statliga företagen till goda exempel på inflytande och makt för de anställda. Tvärtom. Den statliga företagsamheten sköts efter kortsiktiga intressen. Det finns ingen målmedveten plan, efter vilken förstatliganden görs eller efter vilken staten tar över driften eller startar företag. Tillfälligheter, som att det gått snett för kapitalet i ett företag eller att kapitalisterna behöver en samarbetspartner med starkt kapital, får styra den statliga företagsamheten. Denna sker alltså helt på kapitalets villkor. Detta har ingenting med socialism att göra. Man kan inte, som de borgerliga partierna gör, utnyttja dessa misslyckanden som propaganda mot socialismen — de är i stället angrepp på kapitalismen. Man kan inte som vissa skikt inom socialdemokratin hävda att den statliga företagsamheten bedrivs efter vad som är praktiskt eller ”pragmatiskt”. Men det går att sätta upp andra mål för statlig företagsamhet också under kapitalistiska förhållanden. Man kan starta statliga företag efter en medveten planering för att göra slut på snedlokaliseringen i landet och för att minska arbetslösheten. Det går att starta statliga företag inom moderna industrigrenar för att slå mot storfinansens makt och hävda landsdelars, bygders och de arbetandes intressen. För en sådan långsiktig och medvetet planerad statlig företagspolitik har vi kommunister kämpat länge. Och denna kamp kommer vi att fortsätta. Den geografiska och näringsmässiga snedlokaliseringen måste brytas. Kapitalisterna har visat sig oförmögna till detta. Det är deras verksamhet, deras oinskränkta makt över produktionen som leder till de stagnationstendenser som för närvarande gör sig gällande på många områden i vårt land. Samtidigt anser vi att krav måste resas på att arbetare och lägre tjänstemän inom statliga företag ges ett större inflytande och att vi får andra och bättre arbetsförhållanden än de som råder inom det s.k. privata näringslivet. Detta är vår grundsyn i dessa frågor. Den strider mot såväl utskottsbetänkandet som de borgerliga reservationerna. De borgerliga reservanternas linje är än mer oförenlig med vår än utskottets, varför vi från vänsterpartiet kommunisterna kommer att rösta emot de borgerliga partiernas framstöt.

Herr talman! Det utskottsbetänkande som vi nu behandlar kan egentligen uppdelas i fyra olika delar — det handlar om vitt skilda ting inom den statliga företagsamheten. Men låt mig börja med att säga någonting om den statliga företagsamhetens ”mål, omfattning och inriktning”, som det heter i motionen 1470. Det är inte så länge sedan Statsföretag bildades — det var 1969. I det sammanhanget antog riksdagen en målsättning för Statsföretag där man sade att det gällde att under krav på lönsamhet uppnå största möjliga expansion. Men det sades också i denna målsättning — och det skall man inte blunda för i den här debatten — att det fanns en hel del andra saker med. De statliga företagen skulle ha ett särskilt ansvar att ta hänsyn till samhällsintresset vid val mellan olika produktionsoch lokaliseringsalternativ, sades det, man skulle sträva efter att åstadkomma största möjliga arbetstillfredsställelse för de anställda osv. Det är en målsättning som är antagen av riksdagen, och sedan har den praktiskt taget varje år diskuterats i anledning av motioner. 1970, 1971 och 1972 diskuterade riksdagen frågan om Statsföretags målsättning. Vid samtliga tillfällen framhöll utskottet att det finns en målsättning. Den måste vara föremål för en kontinuerlig översyn. Detta sker också i Statsföretag. Departementet sysslar med dessa frågor och kommer nu och då att föra fram synpunkter på dessa problem. Jag har svårt att förstå den borgerliga ivern och intresset att diskutera målsättningen för Statsföretag. Det är precis som om det vore något skumt, något kriminellt med statlig företagsamhet — man måste hålla den under uppsikt, man måste vara väldigt noga med att kontrollera den jämt och samt. Samtidigt säger man att man vill att de statliga företagen skall konkurrera med de privata på lika villkor. Försök då inte att skapa andra villkor för de statliga än för de privata företagen genom att inskränka de statliga företagens verksamhet så mycket som möjligt! Det är egentligen lustigt att denna diskussion alls skall behöva föras. Sedan kan jag inte låta bli att knyta an till vad herr Wirtén sade. Den motion där det här tas upp är efter vad jag förstår en partimotion från folkpartiet med partiledaren som främsta namn. Där tycks man ha mycket stort intresse för att syssla med den socialdemokratiska näringspolitiken. Man talar om hurdan den var och hurdan den är nu och hänger sig åt väldiga hårklyverier om frontförändringar och allt det där. Det är lustigt att framför allt folkpartiet har så mycket intresse för vår näringspolitik, men det är kanske förståeligt, för det man själv presente rar som något slags näringspolitik är inte mycket att syssla med. Det kan vara vettigare att prata om något annat i stället. I motionen sägs det att den socialdemokratiska näringspolitiken avsåg en massa saker — man skulle flytta fram sina positioner osv. — men en rad misslyckade företagsexperiment har fått socialdemokratin att sluta med det här. Jag tror, herr Wirtén, att man skall vara försiktig med att tala om misslyckade företagsexperiment i klump. Självfallet — det skall jag inte förneka — har inom Statsföretag förekommit att företag gått illa. Det har i flera fall berott på att man har köpt upp privata företag som redan gick dåligt, och sedan har man inte lyckats bättre än den private ägaren. Men om det är någonting man skall hänga den statliga företagsamheten för vill jag låta vara osagt. Jag skulle kunna plocka fram flera exempel på privata företag som de senaste åren har gått över styr. Vi har haft väldiga diskussioner om mycket stora privata företag som har lyckats mindre väl, men jag tror inte att någon socialdemokrat fördenskull har gått ut och sagt: ”Det privata näringslivet är helt olämpligt att syssla med företagsamhet. Vi måste ta över alltihop till staten.” Det får väl lov att vara någon proportion även på kritiken från folkpartihåll, allra helst som ni själva sitter så jämmerligt illa till i ert glashus i den här frågan. Låt bli att tala om statliga misslyckanden alltför mycket! Det kan nämligen träffa er själva. Herr Wirtén säger också något annat, som jag skall ta upp som ett sidospår: Enligt folkpartiets filosofi måste det finnas ett expansionsutrymme innan ett statligt företag skall bildas eller innan samhället skall gå in och hjälpa fram någonting. Jag har upplevt i vissa lokaliseringssammanhang att man har sagt, att den och den lokaliseringen som arbetsmarknadsstyrelsen eller regeringen har gett bidrag till är olämplig, för det finns redan sådan industri i Sverige att det räcker till. Men är inte eljest den fria konkurrensen liksom själva livsnerven i den liberala näringspolitiken? Är inte det viktiga att det finns konkurrens? Varför skall man då klaga, om ett statligt företag kommer och konkurrerar på samma marknad? Ibland menar man helt enkelt: ”Det får ingenting byggas i Norrland, för det finns redan tillräcklig industri i Sydoch Mellansverige.” Sedan vill herr Wirtén veta hur den socialdemokratiska näringspolitiken ser ut, vilka frontförändringar man har gjort osv. Det där struntpratet har vi hört så förfärligt mycket. Och frontförändringarna har jag väldigt svårt att förstå. Herr Wirtén åberopade mig beträffande det senaste näringspolitiska programmet. Det är riktigt; jag var ordförande i kommittén som arbetade fram det programmet, och jag fanns med i den som gjorde det program som antogs 1968. Följaktligen måste jag personligen ha kluvit mig och ändrat mig, om det skall vara två skilda program, men det är program som är antagna gemensamt av Landsorganisationen och det socialdemokratiska partiet, och det går en klar följdriktig linje mellan de två programmen. Vad vi vill åstadkomma är ett större medinflytande för människorna i produktionen och i samhället — också i näringspolitiken. Vi vill vara med och skapa en ekonomisk demokrati. Det är någonting som startades långt före 1968 och som fortsätter framöver. Vi vill ha en bättre planering av näringslivet, en planering där man sätter in näringslivet i dess roll i samhället. Näringslivet är en del av det samhälle vi planerar. Det här gör man till något förfärligt märkvärdigt och frågar: ”Hur mycket statlig företagsamhet skall ni ha?” Vi har aldrig sagt att vi skall ha 5 eller 10 eller 50 eller 75 procent. Vi har sagt att de statliga företagen bör expandera på samma sätt som de privata, där detta är rimligt och lämpligt. På det sättet skall de utvecklas positivt. Vi är beredda att även fortsättningsvis från statens och samhällets sida gå in i företag — direktägda av Statsföretag, ägda gemensamt med det privata näringslivet osv. Det är ingen ändring i det fallet, herr Wirtén. Sedan talar herr Wirtén om AP-fonderna, och så tar han fram det älskade uttrycket att nu är det fråga om en socialisering. Vad socialdemokratin och Landsorganisationen vill åstadkomma är att använda en del av AP-fondernas medel till aktieköp, och det är inte en socialisering. Så långt skall jag ge herr Lorentzon rätt, att man inte skall röra in begreppet socialisering i alla möjliga sammanhang — allt som har med statsägande att göra är inte socialisering. Nej, detta har helt enkelt att göra med att vår industri behöver kapital för att investera, för att bygga ut. Då säger man att vi kan använda en del av de löneanställdas medel för att göra detta. Men självfallet måste i så fall dessa löneanställda få insyn och inflytande i företagen på precis samma sätt som andra aktieägare har i de företag de äger. Jag tycker inte att detta är så förfärligt svårt att förstå. Jag tror att AP-fondernas användning tillsammans med en ordentlig planering för vår produktion kan leda till ett samhälle och ett näringsliv som blir bättre i takt med verkligheten. Det är ju ändå så, herr Wirtén, att den liberala drömmen om frikonkurrenssamhället som var så förfärligt bra — man skulle inte röra i det från samhällets sida utan hålla fingrarna borta, då skulle vi leva i ett paradis — är död överallt utom i några underliga fantasier på folkpartistiska uppbyggelsemöten. Vi måste ha en planering, en styrning av näringslivet i det här landet. Det är bara fråga om vem som styr, det är inte fråga om huruvida det skall vara en styrning. Jag tror att man skulle ha stor glädje av att folkpartiet utan förutfattade meningar studerade planeringen för näringslivet i vissa mycket kapitalistiska länder. Hur går det till i Japan, Frankrike och Italien, där näringsliv och samhälle gemensamt planerar mycket starkt för hur industrin skall utvecklas, skötas och göra framsteg? Man ser till att man skaffar de kapitalresurser som behövs för att bygga ut, och sedan diskuterar man sig fram till hur vinsterna skall fördelas. De länderna är inte att rekommendera i något annat avseende än att de, trots att de är utpräglat kapitalistiska, har en mycket hård planering för näringslivets utveckling. Om vi går ut och säger att vi vill ha någonting av detta, ja, då är vi ute för att socialisera hela det svenska näringslivet. Jag tycker detta är väldigt lustigt. Näringslivet bör — och dess bättre gör näringslivets folk det i mycket stor uträckning — tacka försynen för att de här folkpartistiska och liberala doktrinerna inte har blivit någon ledstjärna för svenskt samhällsliv under de senaste årtiondena. Jag tror att de allra flesta är glada för att sådana doktriner aldrig kommer att bli det. När det gäller frågan om mål för statsföretagsamheten, dess omfattning och inriktning, säger utskottet precis som alla de föregående åren att det inte finns någon anledning att ta upp den här diskussionen igen, den är helt onödig. Sedan några ord i frågan om koncernbidrag inom Statsföretag. Det finns här i landet en lagstiftning om koncernbidrag som gäller för såväl statliga som privata företag. I några av motionerna vill man egentligen ha en särskild bestämmelse om koncernbidragen när det gäller statliga företag — där skall inte den bestämmelse som gäller på marknaden få finnas. Det är ju ingen i utskottet som har tagit upp detta — det finns ingen reservation till förmån för den här motionen — och jag skall därför gå förbi den ganska snabbt. Jag skall bara peka på en rätt underlig sak. Man säger här i något sammanhang att de statliga företag som betalar ut koncernbidrag till sina fattigare bröder är av så specifik natur att de pengarna inte borde få gå till koncernbidrag, utan de borde gå in i statskassan, och man tar bl.a. upp LKAB och Tobaksbolaget. LKAB:s koncernbidrag har i allt väsentligt gått till NJA, järnverket i Luleå. Man skall väl ändå vara ganska förblindad av en doktrin för att säga att det är så specifik verksamhet att bryta järnmalm att koncernbidrag för att tillverka tackjärn och stål av den malmen hör inte alls till samma område. Är det inte i stället så att statens järngruvor i Norrbotten, statens järnverk i Luleå, den statliga järnvägen som fraktar malmen mellan de olika platserna och det statliga kraftföretaget som levererar kraft till smältverket är en typisk koncernsammanslutning? Om detta ägdes privat, skulle koncernbidragsförflyttning inom detta område över huvud taget aldrig diskuteras. Det vore så naturligt och självklart att det var på det sättet, och det är en helt horribel tanke man har att LKAB:s pengar är så speciella att de inte i något sammanhang kan föras över till de andra företagen. När det gäller Tobaksbolaget skall jag inte ta upp en diskussion på annat sätt än att jag vill påpeka för utskottets värderade vice ordförande, som var väldigt hovsam i sin kritik, att det är en enig styrelse i Tobaksbolaget som varit med om överförandet av koncernbidrag. Det har inte höjts några protester mot att de här koncernbidragen ges, och såvitt jag vet är det åtskilliga icke-socialdemokrater som sitter i Tobaksbolagets styrelse. Revisorerna har, enligt vad det sagts mig, godkänt förfarandet. De har helt riktigt inte haft någonting att invända — jag förstår dem. Två av revisorerna finns här i kammaren; de heter Fritz Börjesson och Carl Göran Regnéll. De har inte avstyrkt detta, och det tycker jag som sagt är helt riktigt. Varför skall man då här av ett slags partinit försöka säga någonting annat? Jag tycker att ni skall vidhålla den alldeles riktiga ståndpunkt ni haft som revisorer — stå för den och strunta i litet vilseledda partibröder som motionerar tokigt i det här sammanhanget. Sedan har vi frågan om vidgad representation för riksdagen vid bolagsstämmor i statliga aktiebolag. Det är en lika gammal fråga som frågan om målsättningen för Statsföretag. För närvarande är det 18 av den här kammaren valda ledamöter som har rätt att delta i Statsföretags bolagsstämma. En del är med vid bolagsstämmorna — de träffas någon gång i övrigt också och får olika redogörelser från Statsföretag. Vidare lämnar Statsföretag mycket öppenhjärtiga redovisningar till näringsutskottet varje år i samband med att företagets årsredogörelse diskuteras. Insynen i Statsföretag och därmed också i dotterbolagens verksamhet är alltså fullt tillfredsställande — jag skulle vilja säga att den är oerhört intensiv jämfört med vad som är vanligt när det gäller andra företag. Men ändå fortsätter man med att säga, att egentligen borde varenda riksdagsman i det här landet ha rätt att gå på alla bolagsstämmor i alla de här företagen. Jag skämtade om detta i utskottet och sade, att i och för sig vore det inte så farligt om vi införde en sådan bestämmelse, för det skulle ändå aldrig komma några riksdagsmän. Av de 18 som är valda redovisar Statsföretag väldigt få som närvarande vid sammanträffandena; det är några som visar sig där. Inte ens dessa 18 kommer alltså, så intresset finns inte hos riksdagsmännen i särskilt stor utsträckning. Men är det rimligt att man skulle tänka sig — om det nu fanns ett intresse — att 350 personer rasar in på bolagsstämmor och skall framföra synpunkter i diskussionen? Vi skall ha insyn i företagen, vi skall veta vad som händer — det är jag fullt ense med er om. Men har vi inte det med den rapport som lämnas till riksdagen, med det arbete som utskottet gör och med det arbete som de 18 valda ledamöterna utför? Behöver ni hålla på med detta spegelfäkteri och säga att det behövs en bättre insyn i dessa företag, när insynen är så bra som den över huvud taget kan bli? Ägna det intresset åt att få insyn i andra företag, som vi inte vet någonting alls om! Det vore bättre använd energi. Det har också väckts en motion om sammanslagning av Vin & spritcentralen och Systembolaget. Jag behöver inte offra många ord på den. Frågan har tagits upp av alkoholpolitiska utredningen som lagt fram en rapport och kommer att ta ställning till frågan i sitt fortsatta arbete. I det sammanhanget får riksdagen tillfälle att behandla saken. Följaktligen avstyrker utskottet motionen med hänvisning till att frågan redan är under behandling. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets förslag på samtliga punkter.

Herr talman! Jag vet inte riktigt mot vem herr Svanberg argumenterade, när han tog upp frågan om den statliga företagsamhetens mål, omfattning och inriktning. I varje fall kände jag mig inte personligen träffad av herr Svanbergs beskrivning av liberalismen. Det var en vrångbild av vad folkpartiets näringspolitiska program innehåller. Den formen av liberalism som herr Svanberg försökte göra gällande att vi företräder är ett för länge sedan passerat stadium. Det är inte särskilt meningsfullt att föra en debatt på den nivån. Vidare sade herr Svanberg att jag försökte göra gällande att det var något skumt med statliga företag, men jag sade precis tvärtom, herr Svanberg. Jag hänvisade för övrigt också till folkpartiets program, där det sägs klart ut — t.o.m. i första meningen i detta avsnitt — att statligt företagande skall ses som ett näringspolitiskt instrument i syfte att uppnå mål som inte kan förverkligas på annat sätt. Men sedan fortsatte jag med att påpeka att statlig företagsamhet i sig själv inte är något egenvärde utan bör prövas från fall till fall. Att döma av den inställning som socialdemokraterna i det senaste programmet har redovisat tycks det inte skilja så mycket oss emellan på den punkten. Däremot hävdade jag att det finns andra inslag i det nya socialdemokratiska partiprogrammet som det finns större anledning att diskutera, därför att där föreligger det uppenbart klara ideologiska skiljelinjer mellan socialdemokratin och den sociala liberalismen. Det går att dokumentera den saken på olika sätt. En bra väg tycker jag är att hänvisa till den rätt hårda debatt som fördes på den socialdemokratiska partikongressen om banksocialiseringen, där finansministern uppenbarligen var ganska hårt trängd av vänsterfalangen inom partiet. Vad hände då? Jo, man tog fram förslaget med AP-fonderna, som både herr Lorentzon och herr Svanberg menade inte har någonting med socialism att göra. Man enades om att använda AP-pengarna i syfte att få en bättre styrning och ett starkare inflytande över svenskt näringsliv. Och det kan väl också vara lämpligt att här erinra om vad herr Sträng slutade med att säga i den debatten. Han sade ”att den vägen leder säkrare till målet — samhällskontroll över kapitalet — utan de störningar i ekonomins funktioner som en ren banksocialisering i vårt land skulle innebära”. Det torde vara helt klart att finansministern insåg att detta taktiskt var en bättre väg att gå fram på än en mera direkt väg med socialisering. Jag är litet besviken på utskottets ordförande för att han inte mer tog upp det liberala näringspolitiska program som jag rätt utförligt redovisade. Det hade varit bättre att diskutera det i stället för att skenfäkta mot något som måste betecknas som 1800-talsideologier. Efter vad jag kunde uppfatta tog herr Svanberg inte upp det liberala näringspolitiska programmet mer än på en punkt. Han sade att folkpartiet menar att man skall vara försiktig med statlig företagsamhet, om man uppenbarligen har litet expansionsutrymme för den verksamhet som Statsföretag AB tänker ge sig på. Jag undrar, herr Svanberg, om det inte är ett ganska riktigt mål att man undviker att gå in och konkurrera på områden, där det fria näringslivet sköter produktionen på ett utmärkt sätt. Resultatet blir ju annars, herr Svanberg, att företag slås ut och att anställda blir arbetslösa. Jag är fullt medveten om att man från Statsföretags sida av sysselsättningsskäl ofta måste ta regionalpolitiska hänsyn. Beträffande de målsättningar som herr Svanberg nämnde på den punkten finns det inga motsättningar oss emellan. Men det är viktigt att man är grannlaga i valet av verksamhet, så att man inte kommer i den konflikt som jag nyss skildrade.

Herr talman! Herr Svanberg menade att det var svårt att förstå vad som ligger i den moderata motionens tal om att LKAB och Tobaksbolaget kan betecknas som företag som arbetar under särskilda villkor. Jag tycker uppriktigt sagt inte att det skulle vara så svårt att förstå om man ser på dessa båda företags historia.

Det är här inte fråga om det nära sambandet mellan järnmalmen, ett järnverk och dem som transporterar malmen ner till kusten där järnverket ligger, utan det är fråga om ett företag som har tillkommit under speciella former. Detsamma gäller naturligtvis Tobaksbolaget. En gång i världen hade vi Statliga företag ett tobaksmonopol. Det är upphävt, men det gav en utomordentlig start för det nuvarande aktiebolaget och en mycket stor marknadsandel, som man sedan försvarat genom en skicklig ledning av det bolaget. Herr Svanberg förvånade sig också över att jag hade förtigit — eller i varje fall inte omnämnt — att man inom Tobaksbolagets styrelse inte har anmält någon avvikande uppfattning när det har varit fråga om att lämna koncernbidrag till moderbolaget eller möjligen direkt till någon syster inom gruppen. Nej, jag är medveten om att man inte sett några sådana reservationer. Hur resonemanget har gått inom styrelsen vet väl varken herr Svanberg eller jag, så det skall vi kanske inte spekulera över. En viss ledning får man genom skrivningarna i styrelseberättelserna, som i varje fall inte andas någon entusiasm över den nya uppläggningen när det gäller att disponera vinsterna inom Tobaksbolaget eller vinsten inom LKAB. Så fick herr Börjesson i Glömminge och jag en liten snärt för att vi som revisorer i Tobaksbolaget inte heller har opponerat oss mot vinstöverföringen. Men vad skulle vi ha för skäl att opponera oss? Jag framhöll i mitt anförande — och det står också i den motion som föranledde mitt anförande — att vi är fullt på det klara med att det 1969 förutsattes att de statliga bolagen inom AB Statsföretag skulle ha rätt att använda systemet med koncernbidrag. Som revisorer konstaterar vi att förfarandet är i överensstämmelse med den paragraf i kommunalskattelagen, som jag i mitt förra anförande direkt nämnde med paragraf och moment. Då kan det inte vara rimligt att som revisor anmäla tveksamhet. Tveksamheten anmäler jag som politiskt verksam med uppdrag från väljare, som är vana vid att det är riksdagen som bedömer och fattar beslut om väsentliga investeringar i de företag som riksdagen är huvudman för. Vi har nu genom detta arrangemang med ett holdingbolag, under vilket en rad betydelsefulla och kapitalkrävande företag sorterar, fått ett system där vi inom riksdagen inte helt och hållet sidesteppats — det har jag aldrig gjort gällande — men där vi kommer i efterhand på ett sätt som för många av oss ter sig irriterande.

Herr talman! Herr Regnéll säger att han och herr Börjesson i Glömminge fick en snärt för att de som revisorer inte hade opponerat sig. Men jag sade inte något som kan tolkas på det sättet, utan jag framhöll tvärtom att ni som revisorer hade handlat helt riktigt. Jag bara frågade varför ni här för ett annat språk. Någon snärt har jag alltså inte utdelat utan i stället framhållit att detta var en mycket riktig åtgärd av revisorn herr Regnéll. Jag tror att han är en mycket skicklig revisor. Jag vet inte varför han opponerar sig i dag, och jag tror inte heller att detta ligger så djupt hos herr Regnéll. Men sedan frågar herr Regnéll — och det förvånar mig mer — om det är så svårt att inse att LKAB och Tobaksbolaget är speciella företag. I fråga om LKAB, som jag tog upp i mitt anförande, säger herr Regnéll att det inte är någon väsensskillnad mellan ett järnverk och en gruva — på den punkten ger herr Regnéll mig rätt. Men det märkliga var enligt herr Regnéll det speciella sätt på vilket staten kommit över detta bolag. Antag att staten i stället för Grängesberg hade lämnat företaget och att detta alltså hade blivit privatägt! Skulle då någon inom moderata samlingspartiet eller inom något av de andra borgerliga partierna haft någonting att invända om detta företag hade anlagt ett järnverk vid kusten och gett det koncernbidrag? Jag tror inte det! Jag tror att detta är ett slags konstruktion. Jag återkommer till vad jag sade i mitt förra anförande: Ni talar om konkurrens på lika villkor och att statliga och privata företag skall behandlas lika, men när det kommer till kritan vill ni att de statliga företagen skall behandlas på ett hårdare och mycket mer misstänksamt sätt än de privata. Därmed kommer jag tillbaka till vad herr Wirtén sade. Han påstår att jag försökte göra gällande att han skulle ha sagt att det var något skumt med statliga företag. Jag sade inte att herr Wirtén uttryckt sig på det sättet, men hela motionen går ju i den andan; man måste ha en särskild bevakning av de statliga företagen, varje statligt företag måste prövas särskilt noga och på ett helt annat sätt än privata företag. Innebär inte det att man tycker att den statliga företagsformen är någonting som särskilt måste bevakas för att det inte skall bli tokigt? Herr Wirtén säger vidare att han inte känner igen liberalismen i min skildring. Det är väl inte så underligt; herr Wirtén lika litet som jag eller någon annan människa vet väl egentligen vad liberalism är — det är litet luftigt prat i olika sammanhang. Därför kan vi lämna den saken åt sidan. Herr Wirtén framhåller att statligt företagande inte har något egenvärde i sig. Jag tror inte att vi är helt ense på den punkten, men låt oss inte nu tvista om den saken — jag skall ta upp den i ett annat sammanhang. Herr Wirtén kommer återigen tillbaka till det socialdemokratiska näringspolitiska programmet och säger att i det fria programmet finns vissa inslag som är mycket farliga — farliga därför att de innebär en socialisering av näringslivet. För att belysa detta tar han upp diskussionen på den socialdemokratiska partikongressen i höstas om banksocialiseringen. Det hade varit mycket nyttigt för herr Wirtén att lyssna på den diskussionen och lära sig hur man inom ett parti kan diskutera väsentliga ting. Vi var överens om att bankväsendet eller näringslivet i dess helhet inte får bli en stat i staten utan att samhället och medborgarna måste ha kontroll över verksamheten. Vi kan diskutera olika metoder för att åstadkomma den kontrollen. Vidare skulle herr Lorentzon och jag ha sagt att AP-fonderna inte var någon inkörsport till socialism. Nej, absolut inte till den form av socialism som herr Wirtén talar om. Jag anser att användandet av branschfonder och AP-fonder och över huvud taget av gemensamt ägt kapital på sikt kommer att leda till att vi får ett större medborgarinflytande i näringslivet eller vad jag skulle vilja kalla en bättre ekonomisk demokrati. Kalla det gärna demokratisk socialism, men det är inte fråga om en socialisering i den meningen att staten skall äga allting. AP-fonderna ägs inte av staten utan av de anställda. Så har vi hela denna historia om att finansministern fick kämpa mycket hårt på partikongressen när det gällde förslagen om banksocialisering och att han ansåg att det näringspolitiska programmet var en säkrare väg än ett förstatligande av bankerna till socialism. Jag tror att herr Wirtén använde uttrycket till ”styrning”, och då är vi kanske inne på någonting helt annat och då blir kanske herr Wirténs tolkning mera riktig. Men herr Wirténs omsorg om finansministern är säkerligen alldeles onödig — jag tror inte att finansministern kände sig så förfärligt illa ute på kongressen. Låt mig sedan bara säga en sak till. Herr Wirtén talar om att man skall vara försiktig med en statlig industrietablering på ett område, där landets produktion redan är tillräcklig. Ja, det är väl egentligen inte denna princip vi diskuterar, utan jag tog upp vissa saker som hänt när det gäller lokaliseringspolitiken. Eftersom det inte passar med regionalpolitik, kan jag gå ännu längre tillbaka och ta någonting som inte är så färskt. Det järnverk som nu finns i Luleå är ungefär 30 år gammalt. Innan det nuvarande järnverket kom till pågick i 20—30 år försök att bygga ett järnverk i Luleå, ständigt under motstånd från de mellansvenska järnbruken. Det sades hela tiden att det inte fanns plats för ett järnbruk i Luleå. De som talade om att bygga detta järnverk möttes hela tiden av påståendet att det inte behövdes något nytt järnverk i Sverige och att det redan rådde överproduktion. Järnverket kom emellertid till och ökar sin produktion till det tredubbla. Jag tror inte man skall säga att det inte finns plats för det. Jag föreställer mig att herr Wirtén, i stället för att uppträda som något slags kriarättare när det gäller socialdemokratiska näringsprogram, borde fundera på vad folkpartiet egentligen vill i dessa frågor, om det över huvud taget vill något annat än att uppträda såsom kritiker av socialdemokratin. Har ni något positivt som ni själva vill? Jag har börjat fundera på om ni egentligen har det. Herr Wirténs förklaringar gav inte någon bättre bild av hur det liberala programmet ser ut.
Herr talman! Jag skulle egentligen inte ha behövt begära ordet, eftersom herr Svanberg nu inte har polemiserat mot mig. Men han sade i ett sammanhang i sitt första anförande bl.a. om jag hörde rätt, att han så långt ger mig rätt att de statliga företagen inte har något med socialism att göra. Detta är i och för sig glädjande från en synpunkt men tråkigt från en annan. Man får gång på gång höra socialdemokrater tala om att företag ”socialiseras”, trots att vi lever i detta kapitalistiska Sverige. När man vet hur företagen sköts och känner arbetarnas uppfattning om dessa statliga företag, misskrediterar man socialismen om man uttalar sig på det sättet. Därför anser jag det glädjande att herr Svanberg uttryckte sig som han gjorde. Å andra sidan är det tråkigt att man när det gäller de statliga företagen inte kan ge någon anvisning på kampen för och vägen till socialism. Så är det faktiskt i verkligheten. Jag vill i detta sammanhang ta upp en enda fråga, som skulle kunna göra de statliga företagen populära bland de anställda. Jag tänker då närmast på demokratin på arbetsplatsen och i arbetslivet i övrigt. Demokratin skulle ju ha sin givna plats i dessa företag, men när det gäller exempelvis LKAB och de 31 teserna ligger det till på ett annat sätt. Jag skall inte närmare uppehålla mig härvid. Kan inte de statliga företagen ställa demokratin i förgrunden på ett helt annat sätt än som hittills skett? Man har ju alla möjligheter att appellera till arbetarna och deras trängtan efter demokrati och medbestämmanderätt. Hur många privata företag exempelvis har inte förstått att appellera till solidariteten hos de anställda. Om man läser den ena företagstidningen efter den andra, får man där se att de privata företagen förstår vad detta egentligen betyder. Man talar om vi-andan inom det och det företaget. Men arbetarna vet mycket väl att det som står skrivet i en företagstidning inte stämmer med verkligheten, för på arbetsplatsen råder inte denna vi-anda. Det går inte att skapa denna solidaritet med ett privatkapitalistiskt företag. Men i de statliga företagen finns alla möjligheter att skapa demokrati och knyta an till den solidaritetskänsla som ligger i botten hos anställda i samhällsägda företag. Trots detta är de statliga företagen i stort sett uppbyggda som de privatkapitalistiska. Demokratikravet möts med kalla handen. De statliga företagen drivs i stort sett efter samma principer som storkapitalets företag. Jag vill endast lägga denna aspekt på frågan; behovet av demokrati och betydelsen av arbetarnas hemkänsla i de företag som samhället äger.

Herr talman! Jag skall fatta mig kort i det här inlägget. Jag vill inte alls uppträda som någon kriarättare vad beträffar det socialdemokratiska programmet, herr Svanberg, och jag har inte heller gjort det. Vad jag har försökt göra är att peka på en tydlig positionsförändring från 1968 till 1972, men detta vill herr Svanberg inte närmare diskutera. I de punkter där det finns en logisk fortsättning från 1968 till 1972 har jag inte kommenterat dem. Det är trist att höra herr Svanbergs slängar om den luftiga liberalismen. Jag tycker det också är rätt häpnadsväckande att den socialdemokratiske gruppledaren inte mer har försökt att sätta sig in i folkpartiets nya program och inte är mer villig att i konkreta termer diskutera det programmet. När det gäller etableringen av Norrbottens järnverk borde herr Svanberg väl veta om att folkpartiets dåvarande ledare stöttade den lokaliseringen lika mycket som någon socialdemokrat. Slutligen vill jag, med anledning av vad herr Svanberg sade om att vi vill försöka få till stånd en hårdare behandling av de statliga företagen än av de privata, säga att detta påstående är felaktigt. Vi har sagt att det skall vara konkurrens på lika villkor. Om nu herr Svanberg har den uppfattningen att vi skulle ha någon skum avsikt med motion och reservation, är det väl bäst att vi får till stånd den begärda utredningen om den statliga företagssektorn, så att partierna får redovisa sina ställningstaganden till den verksamheten. Det tycks som om det i varje fall för herr Svanberg skulle vara till stor nytta.

Herr talman! Jag får gratulera herr Lorentzon till att han kom på någonting som han kunde använda som polemik mot mig — jag vill gärna diskutera med honom. Jag tyckte emellertid att han bitvis talade om andra ting, och det var för den skull jag inte tog upp så mycket av vad han sade. Jag har påstått, sade han, att statligt företagande ingenting har med socialism att göra. Vad jag sade var att det inte behöver ha det, och det står jag för. Vi kan ta ett typiskt exempel: bankväsendet i Frankrike är helt socialiserat och alltså helt samhällsägt, men jag tror inte det finns särskilt mycket av socialism i Frankrike. Herr Lorentzon talade med darr på rösten om att han vill ha så mycket demokrati. Jag skulle vilja vända på det och fråga vad statskapitalism har med demokrati att göra. Socialismen kan nämligen också förverkligas i form av en järnhård statskapitalism och då finns det ingen plats för demokrati. Vad jag talade för är ett samhällssystem med ett näringsliv där de många människorna — vi alla — är med och bestämmer i stället för att styras av ett antal hänsynslösa privatkapitalister eller av några få järnhårda statskapitalister. Bägge dessa system är lika fördömliga. Den ekonomiska demokratin med medinflytande för alla är vad jag strävar efter. — Det var detta om detta. I övrigt vet jag inte om herr Wirtén och jag har mycket mer att diskutera. Vad beträffar uttrycket ”slängar om den luftiga liberalismen” vill jag säga att jag har svårt att hitta någon ekonomisk substans i liberalismen, alldeles bortsett från folkpartiets näringspolitiska program; men det var inte detta jag diskuterade just då. Det har skett en förändring, säger herr Wirtén, i det socialdemokratiska näringspolitiska programmet. Ja, varje program som är värt beteckningen program utvecklas väl; inget parti står, förmodar jag, stilla i sin utveckling. Om herr Wirtén läser programmet, skall han finna att det uttryckligen har sagts, att det utgör en vidareutveckling av det program som antogs 1968. Det har inte skett några förändringar i de grundläggande värderingarna, men självfallet måste de år efter år byggas på. Vi kan inte hålla på med samma sak när en del är verkställt. Och så går vi vidare med det här programmet. Sedan tycker jag inte att vi skall ta upp någon diskussion om huruvida herr Wirtén vill ha en hårdare behandling eller inte av de statliga företagen. Om inte herr Wirtén vill det, vartill skall då detta ideliga motionerande och ideliga tjatande tjäna till, detta misstänkliggörande att det i varje fall är något skumt när det gäller socialdemokratins behandling av de statliga företagen. Om det inte är något skumt i fråga om statligt företagande, måste det vara något annat som ligger bakom. Vi har inte ett sådant behov av att motionera om det privata företagandet i varje sekund, att vi säger att det bör kontrolleras så och det bör kontrolleras så. Det ligger inte någon logik i att säga att man inte ser speciellt kritiskt på statligt företagande, när man ändå riksdag efter riksdag håller på med att ta upp sådana här frågor. Samtidigt säger man: Det gäller inte alla företag men det gäller de statliga. Jag har svårt att förstå detta och jag har även svårt att förstå att man sedan kan gå upp och säga: Vi är lika intresserade av statliga företag som socialdemokraterna. Låt mig betvivla att ni verkligen är det. Det är väl vargens intresse för lammet.
Herr talman! Jag har icke — vilket framgår av protokollet — talat om någon järnhård statskapitalism i Sverige. Inte alls. Vad jag talade om i mitt anförande var arbetarnas medbestämmanderätt i de statliga företagen och om demokratin på arbetsplatserna. När herr Svanberg kan få detta till järnhård statskapitalism, måste han vara litet underlig i hjärnkontoret. Men jag förstår att jag trampade herr Svanberg på en mycket öm tå. Ni har i många år hållit på med dessa företag och använt samma metoder som privatkapitalismen, ja ännu värre. Jag vet inget privatkapitalistiskt företag i det här landet som använder de 31 teserna. Det är det som ligger i botten och det är detta som oroar så kolossalt, herr Svanberg. Jag menade inte alls att vi skulle komma i polemik med varandra. Det var inte fråga om det. Jag tycker att herr Svanberg har skött sig alldeles utmärkt när han talat om de borgerliga partiernas uppfattning. Jag förde arbetarnas talan, nämligen att också dessa skulle få någonting att säga till om för att kunna känna solidaritet med och hemkänsla för de företag som ju skall vara folkets.
Herr talman! Jag tror inte att detta är den lämpliga platsen att diskutera LKAB:s företagspolitik, dess sätt att uppträda mot de anställda osv. Jag tror att herr Lorentzon har sugit tillräckligt länge på den karamell som hette LKAB-strejken. Sluta med detta nu! Om vi skall diskutera frågan om de anställdas trivsel och inflytande i näringslivet, är jag beredd att göra det. Vi skall verka för att dessa viktiga faktorer skall öka över hela linjen. Men det skall inte bara gälla de statliga företagen utan även de privata. Det skall ske med hjälp av lagstiftning och de fackliga organisationernas arbete. Att uppnå ett större medinflytande, en större trivsel, en större hänsyn till de anställda är socialdemokratins mål i sammanhanget. Ordet socialism kan användas i många former, herr Lorentzon. Den form av socialism som de flesta tänker på när de använder ordet är just en järnhård statskapitalism. Men jag frågar då: Var finns demokratin? Socialism i form av samhällsägande finns i Frankrike. Jag anser inte att det där finns någon socialism i den mening vi menar. Det är privatkapitalismen som regerar där.
Herr talman! Herr Svanberg menar att man också skall tala om det privata företagandet när man talar om demokrati och medbestämmanderätt. Ja, det är självklart! Men vad jag här har talat om är att Statsföretag AB skall gå före med gott exempel. Det är statsföretagen vi nu diskuterar och icke de privata storkoncernerna, inte heller de multinationella företagen. Dem kan vi ta upp i ett annat sammanhang. Så lätt kommer man inte undan frågan som genom att bara hänvisa till de privata stora företagen. Men det är självklart, att vi även därvidlag skall kämpa. Här är det dock fråga om att de statliga företagen skall gå före med gott exempel. Det är så jag har ställt frågan, herr Svanberg, och svaret på den har vi ännu inte fått. 1. att arbetsgivare med mindre än 500 anställda fick möjlighet att för återlån utnyttja de ATP-avgifter, som inbetalats under loppet av de fem senast förflutna åren,

Herr talman! De mindre och medelstora företagens finansieringsproblem har givetvis uppmärksammats i många sammanhang. S'.rskilt gäller detta tillgången på riskvilligt kapital och problem i samband med kreditrestriktioner. Av undersökningar som har gjorts visar det sig att denna företagargrupp ser finansieringsproblemen som de viktigaste. Även om grundprincipen för företagsfinansiering är att företagets ägare själv i första hand skall stå den ekonomiska risken av verksamheten genom att satsa av det egna kapitalet en viss del i förhållande till kapitalanvändningen i företaget, så måste han ju vid sidan av det egna kapitalet anskaffa sådant utifrån. Nu finns det ju självklart ett flertal låneformer för de mindre och medelstora företagen, men det har ju klart visats vid olika utredningar att just den här företagargruppen har betydande svårigheter att i vissa sammanhang på ett tillfredsställande sätt kunna tillgodose sitt kapitalbehov. Att gå ut på aktiemarknaden kan endast de största företagen göra. För de mindre företagen utgör inte heller den här formen någon realistisk finansieringsmöjlighet med tanke på de krav som man skall uppfylla för att ett företag skall kunna bli börsintroducerat. De ofta förekommande svårigheterna med kapitaltillförseln för de mindre företagen kunde underlättas om mera generösa återlåneregler gällde för allmänna pensionsfonden. När allmänna pensionsfonden inrättades ställde man ju stora förhoppningar på att just den här företagargruppen skulle få en del av sina kapitalbehov tillgodosedda. Nu visar det sig att dessa förväntningar inte infriats. Det är ju alldeles klart att den tredje fondstyrelsens medel, dit avgifterna kommer från enskilda arbetsgivare med mindre än 20 anställda samt arbetsgivarnas egenavgifter, inte utnyttjas i någon större utsträckning när det gäller återlån. Denna fond förvaltar ju för närvarande 10,7 miljarder. Av senaste årets redovisning visar det sig ju att endast 0,2 procent återlånats. Vi har tagit upp det här i en motion som vi behandlat i näringsutskottets betänkande. Herr Olof Johansson i Stockholm och jag har föreslagit att man skall få till stånd en ändring av reglementet för allmänna pensionsfondens förvaltning. Vi anser att arbetsgivare med mindre än 500 anställda bör få möjlighet att för återlån utnyttja AP-avgifter som inbetalts under de senaste fem förflutna åren. Vi menar alltså att man skall kunna ackumulera denna summa, att man skall kunna få låna tillbaka 75 procent av dessa inbetalda avgifter. Det vore ett realistiskt sätt att lösa en del av de mindre företagens kapitalbehov. Det här är ju ingen ny fråga. Vi har ju diskuterat den under många år, och utskottet har i år, liksom tidigare, hänvisat till kapitalmarknadsutredningen. Men eftersom kapitalmarknadsutredningen sedan 1968 har suttit och grunnat på problemet hur slantarna i AP-fonderna skall fördelas, tycker man att den fram till 1973 rimligtvis borde ha kunnat lägga fram ett förslag. Utskottet hänvisar till utredningen och avstyrker som tidigare motionerna. Vi som står för reservationen anser att man kan gå förbi kapitalmarknadsutredningen och fatta ett beslut om mera generösa återlånemöjligheter. Trots allt visar statistiken från AP-fonden att de mindre företagen inte haft och inte har realistiska möjligheter att i något större mått återlåna de under året inbetalda pensionsavgifterna. Nu får man låna tillbaka 50 procent av under året inbetalda avgifter. Detta blir ingen större summa. Vi är alldeles säkra på att man — det framgår av den tidigare debatten — på olika håll ställer förhoppningar på att AP-fonden skall få rätt stor betydelse för näringslivet, och jag vill ganska starkt understryka att detta är möjligt, bara man ger näringslivet och framför allt de mindre företagen realistiska möjligheter till återlån. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 1 av herr Börjesson i Glömminge m.fl.

Herr talman! Som så många gånger har påtalats och visats i debatter här i kammaren är kapitalbehovet det kanske besvärligaste och mest intrikata problemet för våra mindre företag. De arbetar med ett mycket litet eget kapital, och det är kanske av naturliga skäl som de gör det — de har små möjligheter att förmera det kapital som arbetar inom företagen och på det sättet öka det egna kapitalet. De här förhållandena behöver jag kanske inte närmare analysera utan bara notera och konstatera att det är på det sättet. De små företagen arbetar med ett litet, förmodligen alldeles för litet eget kapital. Kapitalförsörjningen får därför i stor och kanske alltför stor utsträckning ske genom tillsats av främmande kapital. På den här punkten uppkommer tyvärr en diskriminering av de mindre företagen som blir alltmer accentuerad ju mera tiden går och ju mera möjligheterna till långa krediter försvinner i fjärran för dessa små företag. De korta krediterna, som de små företagen i huvudsak är hänvisade till, är dyra och riskabla och vid många tillfällen svåråtkomliga krediter. Med det sista avser jag de kreditrestiktioner som gång efter annan sätts in och som i första hand och hårdast träffar de mindre företagen. Dessa korta krediter är utomordentligt riskabla, och det är i huvudsak dem som de små företagen kan disponera. Av naturliga skäl kan ju inte småföretag t.ex. gå ut på obligationsmarknaden och skaffa sig långa krediter genom att lägga upp obligationslån. När AP-fonden kom till sågs denna fondbildning av de mindre företagen som en ljusning i läget, och man knöt väsentliga förhoppningar till att orättvisan och den kontinuerliga diskrimineringen av småföretag skulle bli mindre, kanske t.o.m. upphöra, genom att denna fond kunde ge tillgång till långa krediter även för de små företagen. Utvecklingen har emellertid, lindrigt talat, blivit en stor besvikelse. Siffrorna beträffande återlånen och fördelningen på större och mindre företag är närmast skrämmande. Herr Andersson i Örebro har kort berört och herr Nordgren kanske mera utförligt redogjort för hur det ligger till med den saken. Jag skall bara helt kort repetera att från den andra fonden för företag med mer än 20 anställda har återlånen uppgått till 10,3 procent. Från den tredje fonden, som furnerar företag med färre än 20 anställda med krediter och alltså skall ge återlånemöjligheter till sådana företag, uppgår återlånen bara till 0,2 procent. Jag tycker att de siffrorna talar för sig själva. Vi har under många år från vårt håll försökt få bättre och framför allt mera rättvisa förhållanden. Låt mig ställa en fråga: Kan någon från regeringspartiet eller utskottsmajoriteten förklara, om det är en naturlag att diskrimineringen av småföretagen skall fortsätta? I det här sammanhanget gäller det bristen på långa krediter. Bör samhället försöka utjämna dessa orättvisor? Om svaret på den senare frågan blir ja, måste man efterlysa bättre och mera engagerade insatser från samhällets sida när det gäller långa krediter till småföretagen. Våra förslag i motionen 821 är förslag som innebär ett steg på vägen. Jag betonar, herr talman, att det bara är steg på vägen mot mera rättvisa förhållanden och mindre diskriminering av småföretagen, när vi säger att småföretag med mindre än 500 anställda måste få ackumulera avgifter i fem år och få återlån på upp till 75 procent. Utskottsmajoriteten hänvisar till 1968 års kapitalmarknadsutredning och säger att man måste avvakta dess arbete. Jag kan inte, herr talman, beteckna detta som något annat än den obotfärdiges förhinder. Det kan dröja väldigt länge, kanske åtskilliga år, innan den utredningen framlägger något förslag. Medan gräset gror så kanske inte kon dör, för småföretagarna är väldigt uthålliga, men kon sinar. Och det är mycket allvarligt, eftersom småföretagen spelar en så betydelsefull roll inte minst för sysselsättningen. I småföretag med färre än 20 anställda finns det dock tillsammans mer än 1 miljon anställda. Småföretagen är betydelsefulla även för produktionen. Det finns inget som helst samhällsintresse av att denna ko bildligt talat skall sina; det finns anledning se till att den mjölkar åtminstone lika mycket som tidigare. Att situationen verkligen är allvarlig, jag skulle nästan vilja säga desperat, framgår av ett förhållande som herr Nordgren var inne på och som jag bara kort skall beröra. När vi under många år klagat över småföretagarnas svårigheter att få långa krediter och påpekat att de i detta sammanhang måste få sin rättvisa del av AP-fondens medel, har man ständigt från socialdemokratiskt håll hänvisat till AB Industrikredit och AB Företagskredit. Det är två förträffliga institut, har man sagt, och det håller jag gärna med om. De furnerar småföretagen med långa krediter från AP-fonderna. Som herr Nordgren påvisat är lånebehovet vid de instituten ungefär 1 miljard för det här året. Det är inte något sensationellt högt belopp med hänsyn till dels att antalet småföretagare uppgår till åtskilliga tiotusental, dels att företag med — om jag minns rätt — upp till 500 anställda står i kö och vill låna från dessa två institut. Det har blivit en alarmerande stockning i fråga om kreditansökningar på en kvarts miljard kronor. Och det gäller då ansökningar som är behandlade och lån som är beviljade men som inte kan effektueras på grund av brist på kapital — ett kapital som enligt uppläggningen av finansieringen skall lånas ut huvudsakligen av AP-fonden. Jag skall inte diskutera just den här frågan vidare i dag — den diskussionen får föras i annat sammanhang. Men förhållandet visar hur angeläget det är att förslagen i motionen 821 realiseras utan dröjsmål och utan ett trankilt väntande på ett utredningsförslag som kanske över huvud taget inte läggs fram eller som i varje fall inte läggs fram förrän någon gång efter 1975.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

Herr talman! Herr Bengtsson i Landskrona framför den teorin om varför de mindre företagen inte har utnyttjat möjligheterna till återlån, att de kanske inte är kreditvärdiga.

Det tror jag är en alldeles för hög beräkning av antalet icke kreditvärdiga företag här i landet.

Herr talman! Till vad herr Bengtsson i Landskrona anförde vill jag bara foga ett par korta anmärkningar. Han sade att om våra förslag skulle bifallas och de mindre företagen alltså i större utsträckning få återlån ur AP-fonden så skulle det inte bli en krona mer tillgänglig att fördela. Nej, självfallet inte, herr talman, det är väl ingen som har inbillat sig det. Men vad som är det väsentliga och det som vi har tryckt på är att en sådan utveckling skulle innebära mindre diskriminering och mindre orättvisa mot de mindre företagen. Det har i dagens samhälle talats många gånger om begreppet jämlikhet. Vi kräver jämlikhet även för småföretagarna i det här landet när det gäller att kunna klara sig i det långa loppet och få tillgång till de svåråtkomligaste — och kanske mest väsentliga — krediterna som står till förfogande för storföretagen, nämligen långa krediter. Det är det, herr Bengtsson, som är det väsentliga, inte att det blir fler kronor att fördela. De kronor som skall fördelas vill vi ha mera rättvist fördelade. Sedan säger herr Bengtsson att det inte är säkert att det skulle betyda att det bleve en samhällsekonomiskt lämpligare fördelning. Ja, här finns det kanske olika uppfattningar. Vi är helt övertygade om att om man satsar på de mindre företagen och ger dem möjligheter att utveckla sig och ta hela sin kapacitet i anspråk, så kommer det att bli många, många fler jobb i det här landet i den sysselsättningskris som vi upplever. Det kanske t.o.m. kan bli 100 000 nya jobb om man gör den satsningen. Slutligen gäller det kreditvärdigheten. Herr talman! Min gode vän herr Bengtsson är ju en vänlig och fin man, det är jag den förste att betyga. Men den här gången tycker jag att han var närmast cynisk när han talade om att anledningen till att företagen inte får dessa återlån kanske är att de inte är kreditvärdiga. Det räcker, herr talman, med att påpeka att det är 250 miljoner kronor som ligger och väntar i AB Industrikredit av beviljade krediter. Efter alla konstens regler har man alltså prövat dessa småföretag. Det kan inte vara någon liten mängd småföretag som har begärt att få låna en kvarts miljard kronor. Så kreditvärdigheten tror jag vi kan lämna helt vid sidan om den här diskussionen, Dessa företag kan vara lika kreditvärdiga som andra och är det. Det väsentliga är att vi får en bättre rättvisa och en mera energisk satsning på just dessa småföretag.

Herr talman! Jag skall bara svara på den fråga som herr Bengtsson i Landskrona ställde. Jag uppfattade den närmast som en retorisk fråga: Är det månne den bristande kreditvärdigheten som är orsaken till att man inte får lån? Jag uppfattar som sagt detta som en retorisk fråga. Men jag vill svara, att såvitt vi kan se är det inte fråga om bristande kreditvärdighet. Jag hänvisar till att lån på 250 miljoner ligger beviljade. Man beviljar inte lån på en kvarts miljard kronor till icke kreditvärdiga företag med den omsorgsfulla prövning som Industrikredit gör. Alltså måste orsaken vara att finna på annat håll. Och det är väl närmast en lustig krumelur som herr Bengtsson gör när han säger: Var så goda — här har ni så och så många miljarder som skall ställas till näringslivets förfogande. Slåss om dem inbördes och kom sedan och tala om för oss hur mycket ni skall ha till småföretag och hur mycket ni skall ha till storföretag. Men, herr talman, det går ju inte till på det viset i ett civiliserat samhälle. Och framför allt i ett samhälle där man vill slå vakt om de små måste väl ändå samhällsorganen vara med och göra en rättvis och jämlik fördelning.

Herr talman! Herr Bengtsson i Landskrona sade i sitt senaste anförande att av de 18 miljarder som AP-fonderna ställt till näringslivets förfogande måste en god del vara utlånad till småföretagarna. Ja, tre talare här har påpekat att från tredje fonden har 0,2 procent gått till småföretagarna. Jag tror att detta faktum är tillräckligt svar på frågan om dessa företags andel i AP-fondens utlåning.